Herr talman! Statsrådet Lundkvist efterlyste motiveringen för att man skulle följa en annan linje när det gäller utformningen av det kommunala partistödet än man gjort när det gäller det statliga. Det finns utan tvivel skäl som talar för att man inte nödvändigtvis behöver kopiera det statliga systemet. Rent allmänt har jag den uppfattningen, att man också när det gäller det statliga partistödet har förstorat upp risken för splittring på småpartier. Jag tycker att det är ganska förvånande att man så starkt faller tillbaka på sådana argument när vi egentligen aldrig har haft några problem med småpartier här i landet, varken före eller efter det att vi genomförde det statliga partistödet. Jag tror också att faran med att ha mindre partier är väsentligt mindre när det gäller den kommunala verksamheten än när det gäller den statliga; det spelar i allmänhet inte så stor roll om man har med någon företrädare för ett litet parti, kanske t.o.m. ett tillfälligt tillkommet parti. Detta skall ställas emot vad som blir resultatet om man följer propositionens förslag.

Jag kan inte komma ifrån att detta blir en orättvis fördelning, en fördelning som inte på långa vägar ger partierna likställighet när det gäller möjligheterna att bedriva information om den kommunala och kommunalpolitiska verksamheten. Det är därför man har försökt göra en avvägning, varvid man kommit till den ståndpunkt som utskottsmajoriteten nu företräder.
Herr talman! Jag märkte att eftertankens kranka blekhet ändå grep herr Carlshamre när han började fundera på demokratins arbetsformer. Han var strax villig att medge att det trots allt för att demokratin inte skall spåra ur behövs vissa spärrar mot partisplittring i rikspolitiken. Han var dock inte beredd att acceptera att bestämmelserna för ett partistöd på den statliga nivån skulle ligga i linje med denna hans argumentering, men det vore kanske att begära litet för mycket. Sedan frågade emellertid herr Carlshamre, om vi behöver vara lika rädda för partisplittring på det kommunala planet. Kan vi inte när det gäller de kommunala frågorna arbeta under litet andra former med möjlighet för betyd ligt fler partier att driva verksamhet och göra sig gällande? Jag föreställer mig att vi allmänt är överens om att den kommunala verksamheten spelar en allt större roll i samhällsutvecklingen. Jag skulle kunna anföra en rad argument till förmån för det kommunala sambandet, som herr Carlshamre inte tycker om att jag redovisar, men jag skall inte trötta kammaren med det.

Jag tror vi alla kan vara helt övertygade om att det också på det kommunala området är viktigt i vilka former vår demokrati arbetar. Jag finner då att den inställning som högern från första stund hade leder till orimliga resultat. Man talade om 50 procent i grundbidrag.

Jag tror att det till syvende og sidst ligger till så här: Enligt förslaget i propositionen kommer det kommunala partistödet, när det sätts i funktion, att ge det resultatet, att ungefär 50 procent av partistödet hamnar där 50 procent av väljarna finns. Vi får en fördelning av 50 procent till det socialdemokratiska partiet och 50 procent till de övriga partierna, alltså i stort sett samma uppdelning som bland väljarna.

Jag förstår att man på borgerligt håll tycker att det ligger större rättvisa i att föra över litet mera medel på denna väg till den borgerliga kanten från den socialdemokratiska kanten. Märkvärdigare än så är det inte, misstänker jag.

Herr talman! Det fanns en tid då socialdemokraterna var lika talrikt företrädda i denna riksdag som medborgerlig samling i Malmö var under fyra år, nämligen med en representant. Jag undrar hur många socialdemokrater som skulle ha ansett det rättvist att den gången införa ett statligt partistöd och fördela det så, att en trehundraåttiofemtedel gått till det socialdemokratiska partiet, medan väldiga belopp gått till de stora etablerade partier som då fanns. Det kan väl inte vara ett demokratiskt intresse att konservera exakt den nuvarande partistrukturen. Ett stöd, kommunalt eller statligt, som till sin storlek är knutet till mandatantalet och därmed indirekt till väljarantalet, kan motiveras endast med en önskan att konservera inte bara den nuvarande partistrukturen utan också den nuvarande röstfördelningen. Den som har nått en viss position får medel för att slippa riskera att förlora den positionen. Detta är ett konserverande element. Vi vet redan förut att socialdemokraterna numera är starkt konservativa. Att de är konservativa på så sätt att de önskar bevara den nuvarande maktfördelningen och röstfördel

Herr talman! Vad frågan rör sig om är huruvida vi är eniga om att partierna har ett behov av att nå alla väljare och att väljaren för att kunna göra ett medvetet val måste veta vilka de olika partiernas alternativ är. Det är på detta sätt man stimulerar väljare till aktivitet och intresse också mellan valen. Vi får då inte sätta något parti i efterhand, om det är möjligt att undvika det. Vi får heller inte bunta ihop partierna på det ena eller andra sättet så länge det existerar olika partier. Minst av allt får man tro att man får slabba på det område som vi diskuterar i dag, nämligen det ekonomiska, när vi inte tillåter att man slabbar med de demokratiska spelreglerna i övrigt. Jag tycker att utskottets förslag är klart överlägset reservanternas med hänsyn till de principer som vi borde vara eniga om. Rädslan för partisplittring, som förs fram ständigt och jämt, måste vara överdriven. Vi har sett att det är mycket svårt för nya partier att slå sig fram. Framför allt måste väl den rädslan vägas mot kravet på rättvisa och på iakttagande av de demokratiska spelreglerna.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist ville göra troligt eller åtminstone påstå, att om mer än 25 procent av stödet utgår som fast bidrag till partierna — han nämnde 50 procent, som bl.a. jag har föreslagit i en motion — skulle uppkomsten av sådana småpartier, som herr Lundkvist och andra är så rädda för, underlättas. Jag vill här understryka två saker. För det första skall detta fasta stöd, såsom klart framgår av motionen, gi vetvis inte utgå till partier som inte är representerade i fullmäktige. För det andra är beräkningarna om huruvida det bör vara 25 procent eller mer fotade på funderingar om och noga överväganden av hur mycket som behövs för att täcka de fasta kostnaderna. Jag tror inte, att det finns någon uppenbar risk för att en högre andel än 25 procent skulle frammana ytterligare småpartier.
Herr talman! Jag tror visst att de beräkningar som man har gjort inom moderata samlingspartiet är fotade på vissa funderingar. Jag har tidigare relaterat min uppfattning om vilka funderingar dessa beräkningar är fotade på. Fru Mogård säger att det ideala tillståndet är att ge alla partier lika mycket i partistöd. Hon vågade emellertid inte dra ut konsekvensen av detta ideala tillstånd utan var omedelbart beredd att dra sig tillbaka till en ståndpunkt som utesluter en del partibildningar och skapar ett gynnsammare läge för de partibildningar som hon själv företräder. Så ligger det till med idealiteten bakom hela detta resonemang att vi skulle skapa likhet för alla. Vidare är det riktigt, herr Carlshamre, att det har funnits en tid, då socialdemokratin var företrädd med ett enda mandat här i kammaren. Det var under en tid, innan det över huvud taget kunde sägas, att vi hade en demokrati här i landet. Men det visade sig ändå, att det var möjligt för ett parti att under så vidriga omständigheter arbeta sig fram till en position i landet som t.o.m. har gjort det möjligt för det partiet att ta ledningen av landets politik. Det berodde förmodligen på att partiet företrädde en sådan allmän samhällssyn att den stämde överens med ett växande antal medborgares sätt att uppleva situationen i landet. Därigenom fick vi också bakom detta parti en stark samling av medborgarna.

Jag tror att vi ändå til syvende og sidst kan säga, att vi har anledning att både tänka gott och tro gott om den svenska demokratins sätt att fungera. Men jag tror också att vi skall vara överens om att vi måste vara mycket angelägna om att fundera allvarligt över demokratins arbetsformer och att man kanske inte kan hantera dessa frågor hur som helst. Vi skall inte behandla dem t.ex. ungefär på det sätt som jag tyckte att herr Carlshamre var inne på, när han menade att partisplittring kan i och för sig vara någonting som kan vara ganska skojigt och som kan vara värt att främja. Herr Carlshamre tog emellertid tillbaka det mesta av vad han sade på den punkten, och jag föreställer mig, att vi fortfarande är relativt överens — de demokratiska partierna emellan — att det finns många ting i detta sammanhang, som vi måste hålla fast vid, om vi verkligen vill vad vi säger oss eftersträva, nämligen en fördjupad och en stark demokrati.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist ifrågasätter min idealitet. Jag hoppas att jag inte har låtit alltför patetisk här i kammaren. Jag har försökt att föra en debatt som jag har uppfattat som saklig. Jag vill inte beskylla statsrådet Lundkvist. för att ha slumrat till, men faktum är att han inte "kan ha riktigt hört på vad jag sade i mitt huvudanförande. Däri sade jag nämligen, att det enda absolut rättvisa vore att ge varje parti en lika stor summa, men så kom jag fram till en saklig reservation: som så ofta annars får man göra avsteg från den absoluta rättvisan, därför att konsekvenserna skulle bli orimliga. Jag vill emellertid tillägga att konsekvenserna inte får utmålas så mörkt att man gör ett alltför stort avsteg från rättvisan. När det här i mörka färger utmålas vad som skulle hända om man införde den av utskottet föreslagna modellen, måste man enligt min mening misstänka att motiven för avstegen från rättvisan inte nämnts i klarspråk. Det måste föreligga något dunkelt intresse av att utmåla varje kommunal församling, som får partistöd enligt utskottets modell, som splittrad i ett otal små fraktioner som grälar på varandra dagarna i ända. Denna beskrivning kan inte vara rimlig.

Herr talman! Debatten lider mot sitt slut, och jag måste nu ta tillbaka något av vad jag sade tidigare. I mitt inledningsanförande konstaterade jag nämligen att det på den borgerliga fronten rådde enighet om majoritetens förslag. Efter den förda debatten är det uppenbart att någon sådan enighet inte föreligger. Sedan vill jag ge fru Mogård det erkännandet att hon i denna fråga har visat ett mycket stort partinit. Det skall vi inte underkänna. Det är också det som har legat i botten på hela hennes argumentation när det gällt fördelningen av det kommunala partistödet. Herr Carlshamre var här inne på frågan om vår ställning till »medborgerlig samling» och till den nuvarande ordningen med tre partier, och han undrade om vi skulle kunna tänka oss att ge partistöd till >»medborgerlig samling> efter de principer som reservanterna talar för. Ja, herr Carlshamre, det skulle vi. Då hade vi i nuvarande läge fått ungefär lika stora anslag på den borgerliga som på den socialdemokratiska sidan. Men med herr Carlshamres fördelning skulle den borgerliga sidan vid en delning på tre partier få ett väsentligt ekonomiskt övertag. Det tycker herr Carlshamre är riktigt. Där vill jag knyta an till det exempel som utskottets ärade vice ordförande tog, nämligen att tre fjärdedelar av kommunens medborgare tillhör samma parti och den återstående fjärdedelen ett mindre parti. Herr Larsson i Luttra menade att fördelningen då skulle vara densamma, d.v.s. att anslaget till det lilla partiet skulle delas lika med det stora. Men det är inte innebörden av majoritetens förslag. Det är möjligt att jag missuppfattade herr Larsson i Luttra på den punkten. Majoritetens förslag innebär bara att grundbidragen skall bli lika stora. I en kommun av den antydda karaktären tror jag det skulle bli oerhört svårt att hos medborgarna vinna förståelse för att en sådan fördelningsprincip skulle vara rättvis. Säkerligen skulle man då ställa sig mycket tveksam till att över huvud taget anslå medel för denna verksamhet, om fördelningen skulle göras efter de linjer som utskottets majoritet talar för. Herr talman! Med det anförda ber jag att ännu en gång få yrka bifall till reservationen.

Inrättande av kommundelsråd och andra åtgärder för att stärka den kommunala självstyrelsens medborgerliga förankring Inrättande av kommundelsråd och andra åtgärder för att stärka den kommunala

Herr talman! Den pågående kommunsammanslagningen medför bl.a. att ett stort antal medborgare, vilka som förtroendemän har deltagit i kommunernas skötsel, nu kommer att få frånträda sina befattningar. Antalet förtroendemän kommer att minskas mycket starkt. Vi hade i vårt land fram till 1959 cirka 200 000 verksamma förtroendevalda kommunalmän. Detta antal minskades redan med 1951 års reform, och när storkommunsreformen blir genomförd kommer vi att ha kvar kanske 40 000, möjligen upp till 50 000, förtroendemän inom den kommunala självstyrelsen. Denna utveckling är allvarlig på två sätt. Dels blir det färre människor som deltar i det kommunala arbetet och ett mindre antal medborgare som får inflytande över de kommunala besluten, dels kommer nedskärningar att mycket kännbart gå ut över glesbygdsrepresentationen. Det kommer att finnas kommuner med låga befolkningstal som inte kommer att få någon eller bara mycket liten representation i den blivande storkommunens fullmäktige, styrelser och nämnder. Denna förändring sker i en tid när vi prövar alla vägar för att öka medborgarnas inflytande på olika områden. Detta är, herr talman, huvudmotivet till att det har väckts flera motioner i denna fråga, motioner som har till syfte: att: man:skall söka nya vägar för att stärka den kommunala självstyrelsens medborgerliga förankring. Vi har bl.a. i den motion som herr Jönsson i Ingemarsgården och jag väckt i denna kammare pekat på hur de förtroendevalda varit kontaktmän mellan de kommunala instanserna och invånarna i kommunen. Såsom en möjlighet att behålla kontakten mellan medborgarna och de styrande i kommunen har vi aktualiserat frågan om skapande av s.k. kommundelsråd och föreslagit att det skall göras en utredning om denna form för breddande av den kommunala aktiviteten. Utskottet betonar också att det inte råder några skiljaktiga meningar om angelägenheten av de frågor som aktualiserats i motionerna men avstyrker ändock dessa. Flera skäl åberopas för avstyrkandet. Det pekas bl.a. på att kommunerna redan nu har en viss rätt att inrätta lokala opinionsorgan. För min del tycker jag inte att det skälet är särskilt starkt. Några klara bestämmelser för hur dessa organ skall tillsättas eller vilka arbetsuppgifter de skall ha finns inte. Kommunalrättskommittén har också påpekat att en lagstiftning skulle på ett helt annat sätt fästa uppmärksamheten på möjligheterna att inrätta opinionsorgan. Ett annat skäl som utskottet anför för sitt ställningstagande och för att riksdagen för närvarande inte skall fatta beslut om några åtgärder på området är — det medger jag — något starkare. Det pekas på att departementschefen kallat företrädare för de politiska partierna och representanter för de kommunala förbunden m.fl. till överläggningar där bl.a. frågan om den kommunala självstyrelsens lokala förankring skall aktualiseras. Jag vet inte i vilken mån den tillsatta arbetsgruppen har klara direktiv att ta upp dessa frågor, men om arbetsgruppen har möjligheter att behandla frågan tycker jag att det kan finnas skäl att inte nu bifalla motionerna. Jag skulle för egen del ha önskat ställa ett yrkande om bifall till dem, men' jag avstår från att göra det och böjer mig för utskottets skrivning. Låt mig emellertid uttrycka förhoppningen — och jag skulle gärna ha sett att statsrådet Lundkvist varit kvar i kammaren och fått ta emot önskemålet — att dessa frågor måtte få en snabb behandling och en bra lösning. Det är nämligen mycket viktiga frågor för den kommunala demokratin, inte minst när det gäller kontakten med glesbygderna i framtiden.

Herr talman! Som en av motionärerna redan sagt råder det inte några delade meningar om betydelsen av de frågor som här aktualiserats. Att utskottet föreslår att motionerna skall avslås har helt andra orsaker.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna I: 506 och II: 444 har jag och några medmotionärer hemställt om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om att 1966 års värnpliktskommitté. ges i uppdrag att pröva frågan om jordbrukares och andra jämförbara företagares överförande till lokala försvarsförband 1 syfte att reducera de negativa verkningarna av driftavbrott vid fullgörande av repetitionsövningar. Av lättförståeliga skäl gäller detta s.k. ensambrukare, vilka på grund av att de själva sköter sitt företag har ytterst stora svårigheter att under så pass lång tid som en repetitionsövning varar kunna erhålla någon ersättare. Det finns exempel på lantbrukare som blivit nödsakade att vidtaga stora förändringar beträffande driftformen inför en förestående repetitionsövning. Oftast äger repetitionsövningarna rum under en för jordbruket synnerligen arbetsfylld tid, då ingen dag får gå förlorad. Jag tänker i detta fall på månaderna augusti, september och början av oktober, då spannmålsskörden pågår. Varje stund är då dyrbar, och en inkallelse vid den tidpunkten kan äventyra hela spannmålsskörden. Samma är förhållandet under månaderna april och maj då vårkampanjen pågår. Man kan dessutom tillägga att skördekampanjen numera är helmekaniserad med dyrbara och inte alltid så lättskötta redskap. Det finns, med andra ord, ingen möjlighet för andra än dem som är kvalificerade att sköta dessa maskiner. Detta komplicerar ytterligare problemet om ersättningsarbetskraft. Tendensen till allt större arealenheter per brukningsdel betyder därtill en utsträckt skördetid, som ytterligare försvårar frånvaro under denna tid.

Utskottsutlåtandet byggs också till viss del upp efter denna uppfattning. Jag är angelägen om att få detta antecknat till protokollet, därför att möjligheterna för en ensamföretagare att erhålla anstånd eller uppskov bygger på detta. I sanningens namn vill jag gärna tillägga att de myndigheter som beröres i samband med en anståndseller uppskovsansökan i många stycken har gått in för en välvillig behandling. Jag är helt medveten om de svårigheter som kan uppstå för de militära myndigheterna att bevilja ett visst antal personer anstånd eller ledighet, eftersom förbandet härigenom till viss del kan brytas sönder, men jag förutsätter också att utskottet är medvetet om de stora problem och svårigheter som uppstår för en ensambrukare i en situation som inträffar vid inkallelse speciellt under skördetid. Jag har den uppfattningen att civilförsvaret, och speciellt då hemvärnet, har stor betydelse för totalförsvaret. Därför tror jag att den militära delen av försvaret skulle förbättras, om det gåves ett tillfälle till hemvärnets förstärkning genom att man dit överförde vissa yngre värnpliktiga. Men försvarsberedskap utgörs inte bara av militära förband. Lika viktigt och oundvikligt är att livsmedelsförsörjningen tryggas, ty utan en sådan är också den militära försvarsdelen utan tvekan till ingen nytta. En kombination av dessa faktorer är oundviklig. Såsom angivits i berörda motioner kan en överföring av vissa värnpliktiga vara ett led härutinnan, ty därigenom underlättas möjligheterna för dessa att både tjäna det militära försvaret och samtidigt hjälpa till med livsmedelsförsörjningen. Jag tror därför att det kunde vara värdefullt om 1966 års värnpliktskommitté bleve i tillfälle att pröva de i motionerna angivna synpunkterna. Tyvärr har inte statsutskottet ansett detta, utan hemställer att riksdagen avslår motionerna. Jag skall för dagen inte ställa något yrkande, utan vill avvakta resultatet av vad överbefälhavaren i sitt remissvar antyder, nämligen »att 1966 års värnpliktskommitté för närvarande överser vissa frågor som ansluter till i motionerna behandlade problem». Av detta yttrande framgår att »i motionerna behandlade problem» oavsett vad statsutskottet hemställt kommer att prövas av 1966 års värnpliktskommitté, och det är jag mycket glad över. Jag vill i sammanhanget uttala den förhoppningen att denna översyn inte måtte fördröjas och att till dess resultatet därav föreligger de regler om uppskov respektive anstånd för ensambrukare, som statsutskottet i sitt utlåtande 156 hänvisar till, tolkas så generöst som det någonsin är möjligt att göra.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

Herr talman! I egenskap av upphovsman till motionen II: 689, som behandlas under denna punkt på dagordningen, kan jag med tillfredsställelse konstatera att motionen rönt en mycket positiv behandling såväl hos remissinstanserna som i utskottet. Luftfartsverket instämmer i sitt yttrande i motionärernas uppfattning »att det svenska inrikesflyget har utvecklats så att det nu omfattar i stort sett alla orter, där lönsamt inrikesflyg kan bedrivas, — — — i vad avser den inrikes linjefarten med större flygplan ». Man påpekar emellertid också att linjenätet i framtiden kan komma att utsträckas till nya platser på grund av omlokalisering av industrier o.s.v. och därav föranledda befolkningsomflyttningar, som gör att tillräckligt hög lönsamhetsnivå för en annan ort kan uppnås. Luftfartsverket framhåller även att senare års verksamhet visar att en utveckling av den inrikes linjefarten med mindre flygplan till mindre orter har öppnat nya möjligheter till ökad flygplanstrafik. Taxioch affärsflyget har också under senare år kraftigt utvecklats. Inrikesflygets utveckling under de närmaste åren anser man kommer att kräva mindre flygplatser än de nu befintliga primärflygplat serna, och man anser också att det bör vara en kommunal angelägenhet att efter en regional planering lokalisera och bygga ut dessa flygplatser. Därför anser luftfartsverket det inte nödvändigt att företa den översiktliga planering som föreslås i motionerna, utan regionala planer för dessa flygplatser bör upprättas av länsstyrelserna. Luftfartsverket har sålunda i sitt uttalande inte ställt sig helt positivt till yrkandena i motionsparet I: 633 och II: 689. SAS och LIN skriver däremot i sitt gemensamma yttrande att utvecklingen kan förutsättas kräva ett ökat behov av reguljära flygförbindelser. Man anser det önskvärt att få till stånd sådant samråd mellan berörda parter att en planeringsoch anläggningssamordning kan ske och tillstyrker därför motionärernas förslag om en översiktlig plan för inrikesflygets utbyggnad. Även Svenska kommunförbundet är positivt och framhåller bl.a. att den väntade ökningen av den inrikes linjetrafiken inte kan beräknas få sådan omfattning att alla kommuner som är beredda att satsa ekonomiskt härpå kan erhålla reguljär trafik. Det rör sig om mycket stora och i vissa fall fortlöpande ekonomiska engagemang. Förbundet framhåller vidare att det, med hänsyn till att ingen plan för inrikesflygets utbyggnad finns, föreligger risk för att utbyggnaden blir slumpmässig, varför kommunernas handlande skulle underlättas om de hade tillgång till en statlig långsiktig planering för det reguljära inrikesflyget. Förbundet biträder därför motionärernas synpunkter. Statsutskottet erinrar om att riksdagen genom beslut 1967 fastlagt riktlinjerna för luftfartsverkets verksamhet och organisation och finner det inte minst av samhällsekonomiska skäl angeläget att de av motionärerna aktualiserade frågorna får en tillfredsställande lösning. Vidare säger man att behov synes föreligga av en mer Översiktlig planering. Utskottet finner det därför an geläget att Kungl. Maj:t prövar möjligheterna att få till stånd en sådan under medverkan av luftfartsverket. Herr talman! Jag har all anledning alt vara nöjd med den behandling som motionerna har fått såväl i remissinstanserna som i statsutskottet och ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tillsammans med några medmotionärer har jag i motionsparet 1: 267 och II: 299 tagit upp frågan om ett civilt flygtransportnät i Sverige samt startandet av en statligt ägd godstransportorganisation inom flyget. Gods transporteras nu på det ordinarie passagerarflygets turer eller med specialbeställda flyggodstransporter. Som vi motionärer har anfört är det av stor vikt att alla kommunikationsmedel utnyttjas optimalt till gagn för både den enskilde och det allmänna. Jag vill framhålla vikten och nödvändigheten av att, som anförts i motionerna, inrikesflyget får en mer aktiv samordning i avsikt att skapa bättre ekonomi och en högre utnyttjandegrad än tidigare. Varje sådan form av samordning saknas nu, och det är ett starkt intresse för konsumenterna att kostnadsutvecklingen ständigt bevakas. Samordningen i de nuvarande trafikföretagen synes inte ha nått särskilt långt. Konsumenterna har i dag rätt att kräva att det från det allmännas sida sker en god planering beträffande både ekonomi och samordning. På denna punkt finner jag en egendomlighet i utskottets behandling av frågan. Utskottet har tydligen inte uppmärksammat vad som hänt i denna fråga sedan motionen skrevs. Det har nämligen startats ett helstatligt bolag, som flyger både passagerare och frakt. Crownair heter bolaget och det startade den 1 februari 1969. Ordförande i bolaget är Lars Brising, som också är ordförande i Utvecklingsbolaget. Jag finner det anmärkningsvärt att utskottet inte uppmärksammat den utveckling som ägt rum och som väl överensstämmer med yrkandet i vår motion, nämligen att man borde skapa en statlig aktivitet på detta område. På denna punkt har vi alltså utan utskottets medverkan blivit tillgodosedda genom Utvecklingsbolagets åtgärder. Motionen II: 299 syftar till en samordning mellan system och flygföretag. Det som hänt bör kunna ses som ett led i en aktiv utveckling som är på väg. Crownair övertogs våren 1969 av Utvecklingsbolaget och är, som jag tidigare sagt, ett helstatligt flygföretag — det enda i sitt slag i landet. Enligt bolagsordningen skall man bedriva direktionsoch taxiflygningar samt även utökad chartertrafik. Företaget handhar för närvarande de militära permittenttransporterna i mycket nära samarbete med flygvapnet och naturligtvis även med SAS och Linjeflyg. På grund av att man har klart uttalade rationaliseringssträvanden kombinerar företaget i viss utsträckning denna verksamhet med flygningar även för arbetsmarknadsstyrelsen och medverkar därigenom vid omplaceringen av arbetskraft. Denna verksamhet håller på att ytterligare utvecklas. Det anmärkningsvärda är att man lyckats genomföra en prissättning som ligger väl i nivå med de gängse kostnaderna för järnvägsresor. Företaget ställer dessa flygresurser till förfogande även för riksdag, regering och övrig statsförvaltning. Man tillhandahåller naturligtvis även det privata näringslivet tjänster på detta område. Man arbetar dels med egna flygplan, dels med hyrda flygplan och har skapat ett väl utbyggt samarbetsnät. Den statliga flygtransportappartaten är för närvarande utspridd på många händer. Vårt motionskrav ger stora möjligheter till rationaliseringar och samordningar. Flygvapnet, polisen, tullen, kartverket m.fl. har alla behov av flygtransporter. Det är tjänster på detta område som bolaget har möjligheter att erbjuda. Utskottet finner det alltså inte motiverat att skapa ett särskilt statligt organ för att ombesörja de inrikes luftburna godstransporterna. Men utskottet har inte anfört att man känner till att det redan etablerade bolaget existerar från den 1 februari. Jag finner det därför anmärkningsvärt att man inte tagit upp frågan utifrån dessa utgångspunkter. Utskottet anför att det inte finns något underlag för en dylik verksamhet. I realiteten har Utvecklingsbolaget redan gjort dessa bedömningar och alltså redan satt i gång med transporter enligt de normer som föreslås i motionen. Vi är naturligtvis glada för att motionen lett till så snabba åtgärder. När det nu finns ett helstatligt företag, som genom samarbete får möjligheter att samordna verksamheten och som kan byggas ut för de uppgifter som motionen avser, anser jag att frågan kommit i ett nytt läge. Motionen har alltså på denna punkt bifallits. Jag vill därutöver framhålla att remissinstanserna SAS och Linjeflyg, i vilka svenska staten har inflytande på minoritetsposterna, har lämnat oriktiga uppgifter i ett gemensamt remissvar. Man säger sig nämligen avse att starta trafik med smärre flygplan för matarlinjer årsskiftet 1969—1970. Detta projekt är nedlagt, och planerna kommer alltså inte att förverkligas. Luftfartsverket har däremot i sitt remissvar framhållit: »Strävandena att bygga ut inrikesflyget på nya sträckningar torde under de närmaste åren komma att koncentreras till trafik med flygplan, som rymmer upp till 20 passagerare och som därför kräver mindre flygplatser ———.» Detta är en uppgift som det helstatliga företaget är berett att taga på sig. Herr talman! Nu när det finns ett helstatligt flygorgan som specialiserat sig på samordningen och samarbetet är det nödvändigt och riktigt att staten ser till att det görs en rejäl satsning, helst statlig, på detta nya flygbolag, så att man där kan klara de uppgifter man är beredd att utföra. Det är nödvändigt att det görs klart för allmänheten att dessa förutsättningar finns. Vi märker här att utskottet inte har känt till det, och jag tror inte det är speciellt känt ute i landet. Det finns alltså anledning att ge bättre offentlighet åt dessa möjligheter. Jag vill också ta upp ett par andra synpunkter i sammanhanget. Vi står inför en nordisk gemensam marknad som kommer att utvecklas undan för undan. Jag finner det viktigt att man från det allmännas sida har möjligheter att göra en rejäl satsning, inte bara inom det egna landets gränser utan också i Norden i övrigt. Detta företag kan alltså inom ramen för den nordiska marknaden väl gagna det allmänna när det gäller transporter och näringslivets utveckling. Jag har med det anförda velat fästa uppmärksamheten på en utveckling som undgått utskottet. När det nu finns ett sådant bolag, bör riksdagen också vara beredd att stödja dess fortsatta utveckling.

Herr talman! Att det finns ett klart uttalat behov av en översiktlig plan för inrikesflygets fortsatta utbyggnad bevisas bl.a. av den enhälliga anslutning till motionerna I:633 och II: 689 som statsutskottets utlåtande vittnar om. Detta konstateras när merparten av all flygtrafik är på väg in i jetåldern; detta gäller såväl inrikesoch utrikestrafiken som den starkt ökande <godstrafiken i luften. När nu en utredning beställs hos Kungl. Maj:t bör dock statsutskottets skrivning kompletteras. Det gäller inte bara hur flygplatserna skall se ut eller hur lönsamheten skall bringas i överensstämmelse med de riktlinjer för luftfarten som riksdagen givit. Till bilden hör nämligen också något så viktigt som miljön; man måste ta hänsyn först och främst till de människor som på sina arbeten eller i sina bostäder får bullerkontakt med flygplatserna, påfrestningar som naturligtvis drabbar olika beroende på personlig känslighet och avståndet till bullercentrum men som förorsakar problem varåt måste ges högsta prioritet vid planeringen. Eljest riskerar vi att enskilda personer får sitta emellan för att lönsamheten och tekniken skall få sitt. Det behövs således en översiktlig plan där man väger in alla de element som hör till det moderna Sveriges planering. En dryg mil från Riksdagshuset finns en flygplats som i detta sammanhang förtjänar uppmärksammas, därför att vi där kan hämta värdefulla erfarenheter för den framtida planeringen. Det gäller Bromma flygplats, anlagd i mitten av 1930-talet.

Jag tror knappast att någon politiker i Stockholm med omnejd kan tänkas vara anhängare av tanken, att Bromma flygfält skall bli kvar och betjäna den alltmer växande inrikestrafiken med jetplan, som en rad flygverksamma personer talar engagerat för. Detta exempel bevisar hur tydligt som helst att det lätt uppkommer motsättningar vid planerandet av nya flygplatser till krav på bevarande av självklara miljövärden. Vi vet att det i framtiden i huvudsak blir fråga om jettrafik, och jetbullret blir för de intill flygplatserna boende en oerhörd påfrestning. Men det kan också leda till onödiga spänningar mellan de planerande och administrerande flygmyndigheterna, om man först i efterhand uppmärksammar exempelvis bullerfrågorna. Redan 1962 stod det helt klart efter en statlig utredning om flygbullret, att Bromma inte skulle trafikeras med jetplan. Självfallet är det mera lönsamt för de trafikerande flygbolagen att låta också dessa plan gå ned på en centralt belägen flygplats, även om planen är hårt bullrande och även om det sker i nära anslutning till en omfattande bostadsbebyggelse. Det mest uppseendeväckande är emellertid att man på ansvarigt håll inte tillmäter miljön kring flygplatsen eller bullerproblemen någon egentlig betydelse. Trots alla varningar från kommunala myndigheter tillstyrkte luftfartsverket jettrafik på Bromma så sent som under försommaren 1968. Det skedde i strid mot en alldeles överväldigande opinion i området, vilken regeringen tog hänsyn till när luftfartsverkets beslut undanröjdes i konselj. Då hade ett stort antal organisationer och enskilda överklagat luftfartsverkets beslut, som man fann helt oförenligt med normala krav på en acceptabel miljö. För alla något så när initierade som tar miljöfrågorna på allvar står det helt klart att Brommafältet har spelat ut sin roll och är dömt att försvinna. I ett sådant läge bör observeras ett uppspel kring flygfältets framtid, där såväl luft fartsverket som styrelsen för teknisk utveckling starkt engagerat sig för att behålla inte bara Bromma flygfält utan också Bulltofta i Malmö, med bestämda krav på jettrafik på både dessa och andra linjer i inrikestrafiken. Enskilda tjänstemän i framstående ansvarspositioner har gjort uttalanden, där det.o.m. hävdar att frågan om Brommafältet inte är en politisk fråga utan en teknisk, att man kan slå vakt om detta flygfält och därmed flygets intressen, om bara politikerna låter bli att lägga sig i debatten. I ett av dessa uttalanden angrips den socialdemokratiska partikretsen i Västerort i Stockholm för valtaktiska manipulationer. Att sådana inhopp i debatten ligger helt i flygbolagens kommersiella intresse är ställt utom all diskussion. Både SAS och Linjeflyg är verksamma i denna debatt. Den energi som här utvecklas förmår inte dölja de kommersiella intressen som dominerar dessa företag. I debatten förenklas miljöskildringen och bullerbesvären till oigenkännlighet. Jag ställer frågan, om det är i överensstämmelse med statmakternas intentioner att såväl luftfartsverket som styrelsen för teknisk utveckling så påtagligt kämpar på exakt samma handlingslinje som flygbolagen. Vi är många som anser, med all respekt för de redovisade ståndpunkterna, att såväl luftfartsverket som styrelsen för teknisk utveckling har skyldighet att i sin bedömning väga in de allmänna hänsyn till människor och miljö som i andra avseenden numera präglar samhällets miljöaktivitet. Samma krav kan vi uppenbarligen inte ställa på vare sig SAS eller Linjeflyg. Därmed har jag också, herr talman, med utgångspunkt i erfarenheter från Bromma flygfält velat markera vikten av att en översiktlig plan för inrikestrafiken och dess utbyggnad får ett starkt lekmannainflytande vid den utredning eller planläggning som nu beställts av Kungl. Maj:t. Flygets utveck ling, som vi alla knyter stora förhoppningar till och gärna vill stimulera, får inte styras enbart av tekniker eller domineras av kommersiella företagsintressen. Menar vi allvar med miljökraven, bör företrädare för de enskilda konsumenterna få ett sådant inflytande, att deras tungt vägande intressen i största möjliga utsträckning kan tillgodoses. Enligt min mening är exempelvis luftfartsverket så hårt engagerat för ett bevarande av bl.a. Bromma flygfält, att verket inte längre rent objektivt förmår väga in synpunkter av miljövårdande värde för vårt utvecklingsbara inrikesflyg. rades, 2. att de åtgärder och förslag vartill analysen kunde föranleda underställdes riksdagens prövning samt 3. att nu gällande koncessionsbestämmelser för inrikes flygtrafik bleve föremål för översyn syftande till möjligheter för allmänflyget att i fri konkurrens såväl med SAS och LIN som inbördes kunna bedriva inrikestrafik.

Herr talman! Riksdagen behandlar i dag två utlåtanden från statsutskottet vilka bägge avser frågor som rör allmänflyget. De beslut vi här fattar kommer att i hög grad påverka det flygets utveckling. Utvecklingen av den civila luftfarten i alla dess former, inte minst allmänflyget, kommer i sin tur att vara av stor betydelse för samhällsutvecklingen, kanske alldeles speciellt i Norrland. Det kan i det sammanhanget vara intressant att meddela, att en studiegrupp vid Lunds universitet efter en undersökning har funnit, att de dåliga möjligheterna att utvidga flyget i Norrland antagligen har haft större betydelse än de höga transportkostnaderna för lokaliseringen av näringsliv där uppe. Riksdagen har i samband med bifall till statsutskottets förslag i dess utlåtande nr 159 — det beslutet fattades nyss — begärt en översiktlig plan för inrikesflygets fortsatta utbyggnad.

Man kan onekligen säga att det finns ett motsatsförhållande inom luftfartsverket. Samtidigt som verket skall svara för utvecklingen och planeringen av flyget i vårt land skall verket ju också drivas som ett affärsdrivande verk. I sistnämnda avseende måste det givetvis vara i verkets intresse att flyget i första hand utnyttjar de statliga primärflygplatserna. Att konsekvensen blir att verket därmed är mindre intresserat av en utbyggnad av mindre, kommunala fält är kanske ganska självklart. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att riksdagen följde utskottets förslag i det föregående utlåtandet. Herr talman! Jag vill beröra det utlåtandet därför att jag tycker att det har visat luftfartsverkets brist på kompetens när det gäller att sikta framåt och se sitt ansvar också för utvecklingen av flyget och kanske alldeles speciellt allmänflyget som berörs i det utlåtande vi nu behandlar. Riksdagen har fastställt att allmänflygets ställning skall uppmärksammas i samband med översiktsplaneringen. Därför är det något förvånande att utskottet ställt sig så kallsinnigt inför förslaget att utreda hela vidareutvecklingen av allmänflyget i vårt land. En sådan utredning har begärts såväl i motion II: 718 av herr Clarkson och mig som i motionen II: 703 av herr Lothigius, men utskottet konstaterar i detta utlåtande bara att en sådan utredning inte är erforderlig. Vi har i vårt land ungefär tio affärsflygplan per miljon invånare. I USA finns på motsvarande invånarantal 110 affärsflygplan. Betydelsen av allmänflyget märks inte minst av att sådana här debatter i riksdagens kamrar i dag är vanligare och mera omfattande än bara för något år sedan. Allmänflyget ökar alltmer samtidigt som planen i högre grad övergår till att vara rustade för allväderstrafik, något som är av utomordentligt stor betydelse för trafiksäkerheten. Affärsflyget är i dag ingen lyxvara utan ett effektivt kommunikationsmedel som underlättar förbindelsen inte minst med avlägsna orter. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad styrelsen för teknisk utveckling fört fram i samband med att den föreslog en översyn av flygplatsplaneringen. Herr Lindkvist redogjorde för det och gick kanske i viss mån in i en polemik mot styrelsen för teknisk utveckling och styrelsens motiv. Styrelsen säger bl.a.: »Stora lokaliseringspolitiska effekter torde kunna erhållas genom en medveten satsning på goda inrikesoch allmänflygfält, fördelade över hela landet.

Jag är medveten om att jag kanske i högre grad än vad herr Lindkvist gjorde vid behandlingen av det förra utlåtandet försöker att se utbyggnaden av affärsflyget som ett glesbygdsintresse, medan givetvis miljöfrågorna blir något annorlunda för en storstadsbo. När man talar om miljön och affärsflyget ser jag det som en större tillgång för miljön att hårdare satsa på ett allmänflyg som kan nås lättare av ett stort antal människor som i dag har svårigheter med kommunikationerna. Jag vill alltså starkt understryka styrelsens för teknisk utveckling uttalande och vill också framhålla, att det ligger en positiv miljöbedömning bakom yttrandet.

Man har bedömt utvecklingen av allmänflyget med framsynthet och också med känsla för vad den tekniska utvecklingen kan medföra i fråga om positiv miljöinverkan. Regeringen försöker emellertid beträffande allmänflyget bl.a. föra en otidsenlig avgiftspolitik med avseende på landningsavgifter och förhindrar därmed en konkurrens på lika villkor mellan olika plantyper. Utvecklingen på allmänflygets område visar nämligen att det sker en övergång från lätta tvåmotoriga plan till tyngre med bättre utrustning, inte minst säkerhetsmässigt. I motion II: 361 av herr Clarkson och mig har taxebestämmelserna för allmänflyget begärts justerade. Motionen avlämnades i januari och det är av intresse att konstatera att ett par månader efter avlämnandet förelade luftfartsverket Kungl. Maj:t ändringsförslag beträffande taxorna, trots att det förflutit mindre än ett år sedan de nya taxorna börjat gälla. Landningsavgifterna beräknas ju efter flygplanens vikt. Som framfördes i vår motion går en gräns vid 3 000 kilo under vilken ett årskort för flygplanet beträffande landning kostar 4 000 kronor för ett obegränsat antal landningar. Över denna vikt betalas per landning 32 kronor plus 10 kronor per passagerare. De flesta av våra affärsflygplan väger mellan 2000 och 4000 kilo och de som ej väger mer än 3 000 kilo kan använda sig av årskortet. Några kilos extra utrustning, som kan vara ytterst önskvärd från säkerhetssynpunkt, kan medföra en landningsavgiftsskillnad vid årlig normalanvändning som motsvarar skillnaden mellan 4000 kronor och minst 50 000 kronor. Att tala om lika konkurrens härvidlag är alltså otänkbart. Luftfartsverkets förslag om nya avgifter, som «alltså framlades mindre än ett år efter det att de tidigare bestämmelserna börjat gälla, inne bär inte heller någon förbättring med avseende på den fria konkurrensen. Jag sade att de flesta flygplan tillhör viktklassen 2 000—-4 000 kilo, och vi vet som sagt att utvecklingen går mot större plan med bättre säkerhetsutrustning. Den utvecklingen stoppas effektivt i och med att gränsen satts vid 3 000 kilo. Jag vill erinra om att International Civil Aviation Organization, ICAO, som är en internationell sammanslutning av bolag på allmänflygets område, har rekommenderat 5 700 kilo som gräns för ett årskort. Denna gräns tillämpas också i Danmark och inte minst i Finland som verkligen har ett väl utbyggt affärsoch allmänflyg. Jag vill också framhålla att Norge har 8 000 kilo som gräns för årskortet. Reservanterna bakom reservation 2 i statsutskottets utlåtande nr 160 begär att Kungl. Maj:t beaktar de påtalade oproportionerliga avgiftsökningarna vid vissa viktgränser och de tröskeleffekter som där uppkommer samt begär att dessa skall elimineras. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till de båda reservationer som är fogade vid statsutskottets utlåtande nr 160.
Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 160, som vi nu behandlar, bör studeras jämsides med det utlåtande, nr 159, som kammaren nyss beslutade om. De hör nämligen delvis samman. I det förra utlåtandet har utskottet tagit upp även frågan om allmänflyget och skrivit att det skall uppmärksammas i den omtalade planeringen. Några reservanter i nu förevarande utlåtande har ansett att utskottet borde ha gjort en starkare skrivning i det fallet, men vi i utskottets majoritet har ansett att det räcker med skrivningen i statsutskottets utlåtande nr 159.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

Herr talman! Jag är medveten om att detta nya förslag ligger under behandling av Kungl. Maj:t och att luftfartsverkets förslag till avgifter innebär en utjämning för flygplan under 3 000 kg vikt. Men förslaget innebär ingen ändring för flygplan med en vikt däröver. I luftfartsverkets förslag finns därför tröskeleffekten kvar i samma grad som förut. Enda skillnaden är att man begär att passageraravgifter på 10 kronor — 20 kronor för utrikes resa — skall utgå också för de lättare planen. Där kan man möjligen säga att det blir en viss utjämning. Men när det gäller 3 000 kilos-gränsen för årskort går man även i de nya förslagen emot ICAO:s krav på 5 700 kg som gräns. Därför hade det enligt vår åsikt varit lämpligt om riksdagen uttalat som sin mening att denna gräns skulle medge en friare konkurrens och att vi borde följa ICAO:s förslag.
Herr talman! Jag har den personliga uppfattningen att riksdagen över huvud taget skall vara mycket försiktig med att ge några rekommendationer till Kungl. Maj:t beträffande taxorna. Kungl. Maj:t kommer nog att pröva frågan i hela dess vidd, även om vi inte nu beslutar om några riktlinjer i detta av seende. Det kan nämligen inte finnas någon möjlighet för riksdagens ledamöter att i detalj sätta sig in i dessa frågor. Det är därför enligt min mening helt riktigt att följa utskottets linje och inte skriva till Konungen i denna fråga.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 63 gäller Kungl. Maj:ts proposition 127, som innefattar förslag om att den centrala skatteförvaltningen skall omorganiseras den 1 januari 1971. I propositionen omnämnes att förslag rörande organisationens närmare utformning och författningsförslag avses föreläggas 1970 års riksdag. Utskottet har efter behandlingen av ärendet uppnått enighet om att en omorganisation bör ske i enlighet med departementschefens förslag — utom i ett avseende, nämligen att den nuvarande riksskattenämnden skall ingå i det nya riksskatteverket. Vi borgerliga ledamöter av utskottet har reserverat oss för att den nuvarande riksskattenämnden skall bestå som en självständig enhet med enbart judiciella uppgifter på sätt landskontorsutredningen på sin tid föreslog. Detta spörsmål har också tagits upp i motionerna 1:1079 och II: 1247. Vi reservanter hyser den uppfattningen, att det från rättssäkerhetssynpunkt är av vikt att de fiskala och judiciella uppgifterna så långt det är praktiskt möjligt hålls åtskilda inom skatteväsendet. Stöd för denna uppfattning har vi i landskontorsutredningens förslag, som tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Frågan om fördelningen av de fiskaliska och judiciella arbetsuppgifterna har sålunda varit föremål för omfattande diskussioner och överväganden innan nämnda utredning framlade sitt förslag. Vi anser därför att förslaget har sådan tyngd att det inte utan starkt vägande skäl bör frångås. Enligt propositionen skall inom verket finnas en särskild nämnd med verkschefen som ordförande, där ärenden rörande förhandsbesked, bindande förklaringar och vissa dispenser avgörs, medan däremot verket skall meddela alla anvisningar — alltså även anvisningar som avser tolkning av författningsbestämmelser. Utskottsmajoriteten medger visserligen att denna samordning kan ge upphov till en konfliktsituation för verkschefen, om han deltagit i beslut rörande anvisningar inom ett visst ämnesområde och sedan fungerar som ordförande vid avgivande av förhandsbesked avseende samma eller liknande fråga. Vidare uttalas att verkschefen i sådant fall kan styra nämndens beslut så att det korresponderar med anvisningarna. Det är enligt min mening en från rättssäkerhetssynpunkt ganska allvarlig situation som utskottsmajoriteten här pekar på. Men tyvärr drar utskottsmajoriteten, såvitt jag kan förstå, inte den riktiga konsekvensen när det gäller att förhindra uppkomsten av en sådan här situation. Konsekvensen av uttalandet borde ju närmast vara att man gick på reservanternas linje för att bevara riksskattenämnden fristående från riksskatteverket även i fortsättningen. Utskottsmajoriteten nöjer sig emellertid med att förutsätta att instruktioner skall atformas med förbud för ordföranden i nämnden att deltaga i behandlingen av ärenden där han i sin egenskap av verkschef kan antas vara bunden av ett tidigare beslut. Det förefaller dock inte vara klart — jag har i varje fall inte kunnat utläsa det — hur organisationen i detta avseende kommer att fungera. Departementschefen talar nämligen i propositionen om att Kungl. Maj:t bör kunna förordna särskilda vice ordförande; uttalandet tyder på att det gäller pluralform. Han återkommer till detta resonemang när det gäller verkschefens ställföreträdare eller närmaste underordnade chefstjänstemän. Det kan, som jag sade, inte utläsas huruvida dessa vice ordförande skall förordnas bland verkets tjänstemän eller bland de utomstående ledamöterna av nämnden. Om det dock skall bli någon effekt av de bestämmelser majoriteten förordar bör de vice ordförandena förordnas bland de ledamöter som inte är knutna till verket. Väljer man den motsatta vägen, riskerar man att det lätt uppstår misstro hos de skattskyldiga och hos allmänheten. Det riktades på sin tid hård kritik mot förhållandet att taxeringsintendenten hade närvarorätt vid prövningsnämndens sammanträden. Här tog lagstiftarna intryck av kritiken och tog bort närvarorätten. Här är det fråga om rättstolkning på ett högre plan, och då finns det ju ännu större anledning att ha klar boskillnad mellan de fiskaliska och judiciella uppgifterna. Riksskattenämnden har ur jävsynpunkt så grannlaga arbetsuppgifter att det föreligger fullgoda skäl för dess bibehållande.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

Herr talman! Efter många års diskussioner och även tidigare förslag har vi nu fått en proposition om ett riksskatteverk, som skall bli förvaltningsmyndighet för den centrala ledningen av beskattnings-, uppbördsoch folkbokföringsväsendet. Till detta ämbetsverk skall flertalet skattemyndigheter knytas. Får jag understryka att syftet med detta är att åstadkomma en samordning, större likformighet och effektivisering av skatteväsendet. Så långt är vi alltså eniga, vilket också herr Enarsson alldeles nyss sade. Oenigheten rör riksskattenämndens ställning i organisationen. Här har reservanterna varit rädda för rättssäkerheten, att det skulle bli en boskillnad mellan judiciella och fiskaliska uppgifter. Utskottet delar inte denna uppfattning.

Man uppnår inte detta syfte med två från varandra skilda centralorgan. Med ett enda organ blir det betydande rationaliseringsvinster i administrativt avseende. Bevillningsutskottets majoritet delar departementschefens uppfattning om att anvisningarna bör meddelas av verket, medan den särskilda nämnden — propositionen innebär att det inom skatteverket skall finnas en särskild nämnd — bör få avgöra de rent judiciella frå gorna. Hur skall man nu kunna avgöra vilka anvisningar som skall anses vara av rent praktisk natur och vilka som skall anses vara av rent judiciell natur? Redan detta måste skapa svårigheter vid uppdelningen. Avsikten är dessutom att verket skall utfärda anvisningar på en rad skatteområden, som för närvarande ligger utanför riksskattenämndens kompetensområde, exempelvis i fråga om punktskatterna. I fråga om dessa har i vissa fall den nuvarande kontrollstyrelsen långtgående bemyndiganden att anvisningsvägen reglera frågor av stor räckvidd för de skattskyldiga. Man bör observera att de skattskyldiga även med den nya ordningen alltid kommer att ha möjligheter att överklaga beslut i skatteärende eller förhandsbesked. De får därigenom sina synpunkter prövade och beaktade, kan man anta. Ävenså måste givetvis meddelade anvisningar anpassas till rättspraxis, understryker vi. Vi menar att det för den blivande chefen för skatteverket måste vara angeläget att meddelade anvisningar inte i någon betydande omfattning ändras i enlighet med prejudikat i skattemål. Herr talman! Som jag sade skall nämnden ha i stort sett samma sammansättning som riksskattenämnden för närvarande har, och det betyder att i nämnden kommer att sitta även representanter för de skattskyldiga för att tillvarata deras intressen. Dessa ledamöter får möjligheter att uttrycka sina avvikande meningar oavsett hur majoriteten inom nämnden ser på frågorna. Utskottet är medvetet om att det kan uppkomma en konfliktsituation för verkschefen, om han har deltagit i beslut rörande anvisningar inom ett visst ämnesområde och sedan i ett ärende om förhandsbesked, som avser samma eller liknande fråga, fungerar såsom ordförande i nämnden. Det är detta reservanterna befarar. Vi menar dock att det kan undvikas, om man i den instruktion som skall gälla för verket och dess nämnd tar in en föreskrift om att ordföranden i nämnden inte äger delta i behandlingen av ärende när han i sin egenskap av verkschef kan antas vara bunden av ett tidigare beslut. Utskottet förutsätter att den pågående utredningen om riksskatteverkets organisation beaktar dessa synpunkter. Sker detta och anpassas anvisningarna till rättspraxis, finns det enligt vår mening ingen anledning att frukta att rättssäkerheten råkar i fara. Jag vill slutligen fästa uppmärksamheten på att utskottet uttalar att det föreliggande förslaget endast bör ses som en första etapp i den totala omorganisation av skatteväsendet som utredningen har förordat. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fördelningen av arbetsuppgifterna mellan verket och nämnden trodde herr Brandt skulle bli vansklig. Dessa vanskligheter kvarstår nog även om nämnden förankras inom verket. I propositionen finns det en uppräkning av vad nämnden skall syssla med, nämligen ärenden angående förhandsbesked, bindande förklaringar och vissa dispenser. Sådana ställningstaganden måste ändå göras, vare sig nämnden är knuten till verket eller inte, så de blir inte svårare med vårt förslag att nämnden skall vara fristående, såsom den är för närvarande. Jag tror inte att detta kommer att få någon reell betydelse för denna frågas lösning. Jag skulle gärna vilja fråga herr Brandt hur han ser på just det spörsmål som jag inte har kunnat utläsa något svar på: Skall verkschefens ställföreträdare vara vice ordförande eller skall — som vi anser att det bör vara — vice ordföranden utses bland nämn dens ledamöter? Vilken är herr Brandts uppfattning på den punkten?
Herr talman! På herr Enarssons fråga vill jag inte ge något bestämt svar. Den fortsatta utredningen får visa hur det skall ordnas. Beträffande organisationen hänvisar jag endast till vad utskottet har uttalat. Herr Enarsson påstår att i det eller det avseendet skulle reservanternas förslag inte innebära någon försämring, utan det skulle kunna ordnas så eller så. Men det skulle ändå innebära den försämringen att man inte når vad man syftar till: att få en verkligt central organisation. Om man utgår från det väsentliga syftet, att verksamheten hos de olika skattemyndigheterna skall bli effektiv och beskattningen riktigare och mer likformig och att man kan eliminera konfliktsituationer genom det arrangemang som utskottet förordar, torde rättssäkerheten ingalunda råka i fara — tvärtom får man en mer likartad behandling av skattemål. Vinner man dessutom även administrativa fördelar, som resultatet torde bli, måste väl ändå alla medge att övervägande skäl talar emot den uppdelning som reservanterna yrkar.

Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Att det finns anledning att fortlöpande följa förhållandena i den svenska skogsnäringen är en självklarhet. Redan det faktum, att ungefär en fjärdedel av landets totalexport härrör från massa, papper och trävaror ger tillräckliga skäl att kontinuerligt bevaka vad som sker. Lika självklart är det, att vi inte får nöja oss med att registrera vad som sker utan att vi har skyldighet att söka påverka skeendet aktivt i den riktning vi bedömer lämplig. Den motion om ägandeförhållandena inom skogsnäringen, som bankoutskottet behandlat i sitt utlåtande nr 46, är en viljeyttring av det slag jag nämnt. Och den vilja, som manifesteras i mo tionen, är klart socialistisk. Motionens önskemål är visserligen inte av märkvärdig art: att Kungl. Maj:t skulle tillsätta en utredning — något som ju är ganska partineutralt. Men motionärerna gör ett väsentligt avsteg från den politiska neutraliteten genom den styrning de vill ha av utredningen: de vill att den skall arbeta »i syfte att> öka samhällets innehav av skog och samhällets inflytande över den skogsindustriella sektorn. Under sådana förhållanden är det inte förvånande, att resultatet av utskottsbehandlingen blivit det, att samtliga socialdemokrater, om än med vissa modifikationer, lämnat sitt stöd åt motionen, medan oppositionen däremot röstat för avstyrkande. Formellt har detta resulterat i helt skilda skrivningar från de båda sidorna i fråga om utskottets eget ställningstagande; det redovisas på s. 15 och framöver. Vad som står dessförinnan, på s. 1 och fram till s. 15, är en orientering kring äganderättsoch strukturförhållandena inom skogsbruket, kring produktionens fördelning på olika huvudmän, kring antalet arbetsställen och kring sysselsättningsförhållanden. Utskottet redogör naturligtvis också för de utredningar som redan är i gång. Vad som sägs om skogspolitiska utredningen — och formuleringarna har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet inte haft något att erinra mot — hade egentligen i och för sig varit tillräckligt för att motivera avslag på motionen. Om skogspolitiska utredningen får man nämligen veta, att den om mindre än ett år skall lägga fram sitt förslag om »hur statsmakterna — — — bör på lämpligaste sätt medverka till en från samhällsekonomisk och social synpunkt sund utveckling av skogsbruket>. Det är precis de formuleringar som motionärerna använder när de begär en ny utredning. I denna belysning framstår det väl som klart att den ytterligare utredning som motionärerna önskar är minst sagt onödig. Det är väl inte så ovanligt att de som är missnöjda med en arbetande utredning kräver en utredning i ny regi. En ny utredning kan också motiveras med att den sittande utredningen uttryckligen är förhindrad att ta upp någon aspekt som förslagsställaren anser väsentlig. I detta fall är det alltså så, att motionärerna skjuter just ägandeförhållandena i förgrunden. Något uttalat hinder genom de direktiv som lämnats för att den skogspolitiska utredningen skulle syssla med den sidan av saken finns inte. Det är kanske riktigt — men det är alls inte säkert — att skogspolitiska utredningen inte kommer att gå närmare in på ägandeförhållandena. Men om den inte gör det, så borde motionärerna ändå ha kunnat förlita sig på den samarbetsgrupp med representanter för staten och skogsnäringarna som tillsattes sommaren 1967. De nämner den själva men de tycks inte hysa någon större tilltro till den, trots att det i den gruppen finns både framstående LO-män och folk från departementen. Om gruppens uppgift säger utskottet — också här utan att de socialdemokratiska ledamöterna på något sätt reserverat sig mot skrivningen — att gruppen skall »diskutera pågående och planerade utredningars uppläggning och arbetsfördelning samt skapa sig en uppfattning om vilka problemkomplex som ytterligare kan behöva belysas». Arbetsgruppen har alltså alla befogenheter som kan erfordras i sammanhanget. Det har klart sagts ifrån att denna samarbetsgrupp, om det brister i fråga om anvisade mål för existerande utredningar, skall komplettera utredningarna på de punkterna. Ett bifall till motionsyrkandet, anser jag, vore ett klart misstroendevotum mot denna samarbetsgrupp. Gruppen kan göra precis vad motionärerna Önskar få gjort. Herr talman! En rad talare från oppositionen står anmälda på talarlistan, har jag sett, flera av dem med betydligt bättre direkt kännedom om skogsnäringarnas villkor än jag har. Utöver de mera allmänna reflexioner jag hittills har gjort skall jag därför begränsa mig till att kommentera ett påstående som motionärerna för fram. Det är påståendet att företagen inom skogsnäringen inte har utnyttjat perioderna av högkonjunktur för att nyinvestera och variera den industriella bilden.

Men det är den inte. Påståendet står sig slätt i belysning av de faktiska siffror som utskottet återger på s. 12 i utskottsutlåtandet och som är hämtade ur Skogsindustriernas <:samarbetsutskotts remissvar.

Till det beloppet skall dessutom läggas betydande summor som har satsats i skogsvården. Av dessa nämnda 4 800 miljoner har 90 procent investerats i Norrland och Dalarna och alltså bara 10 procent på annat håll. Av påståendet, att kapital förs över till andra näringar, återstår verkligen inte mycket, när man dessutom får veta att också av dessa 10 procent den större delen har investerats i den skogsindustriella sektorn. Nej, långt ifrån att söka rädda över kapitalet till branscher, som tett sig tryggare att satsa på, har företagsledningarna i de nordliga länens skogsbo lag gjort allt som varit möjligt att göra för att skaffa fram kapital för nya investeringar. Det kan redovisas drastiska sänkningar av aktieutdelningar. Det kan redovisas att man har vädjat till aktieägarna och funnit gehör bland aktieägarna för nya tillskott till aktiekapitalet på villkor som sannerligen inte varit förmånliga för aktieägarna. Det kan redovisas att bolagen har skuldsatt sig på ett sätt som också nu, trots dagens bättre konjukturläge, håller vinsterna nere på en klart otillfredsställande nivå. Ett belägg för detta är att börskurserna för flera av dessa bolag ligger vid omkring 50 procent av vad de var innan svårigheterna satte in. Om dessa fakta har motionärerna inte ett ord att säga. Dessa på olika sätt mobiliserade tillgångar har man alltså intill ett belopp av ungefär 4300 miljoner investerat i skogsnäringen i Norrland och Dalarna. Mycket återstår verkligen inte av det påstående i motionen som jag här har konkret granskat. Detta bekräftar vad jag sade i början, att motionen är starkt politiskt upplagd. Ett väsentligt nationellt intresse — och skogsnäringarnas framtid är förvisso ett nationellt intresse — gagnas inte av stark politisering. Det har varit självklart för oss inom oppositionen att se det så. Vi har markerat detta genom vår reservation, och jag ber nu, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! I motionsparet I: 726 och II: 848, vilket ligger till grund för bankoutskottets utlåtande nr 46, berörs ett för vårt näringsliv mycket betydelsefullt område, nämligen skogsnäringen. Motionärerna, som i huvudsak är norrländska socialdemokrater, har ansett det angeläget att man snarast tillsätter en utredning med syfte att före slå en ökning av samhällets — i detta fall statens — innehav av skog och samhällets inflytande över den skogsindustriella sektorn. Den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten har inte sträckt sig så långt som till ett krav på utredning men har ändå ansett att motionerna bör överlämnas till skogspolitiska utredningen för beaktande och att riksdagen härvid bör som sin mening ge till känna vad utskottsmajoriteten har anfört. Vid en närmare granskning av motionerna blir intrycket att argumentationen på många punkter är oklar och ofullständig. Dels tycks motionärerna vara kritiska inför en utveckling som innebär att ett fåtal enskilda kapitalägare får öka sitt skogsinnehav, dels vill motionärerna samtidigt påskynda koncentrationssträvandena inom skogsnäringen. Det är som om motionärerna har haft litet svårt att bestämma sig. Inom centerpartiet hyser vi förståelse för motionärernas rädsla för att ett fåtal enskilda kapitalstarka ägare kan öka sina skogsinnehav rätt obehindrat. Genom den nya jordförvärvslagen, som trädde i kraft 1965, har aktiebolagen fått avsevärt större möjligheter än tidigare att förvärva jordbruksoch skogsfastigheter. Från centerhåll varnade vi för följderna av ett sådant riksdagsbeslut. Däremot är det förvånansvärt att motionärerna, samtidigt som de är kritiska mot en ökning av ett fåtal kapitalägares skogsinnehav, vill få till stånd en koncentration av ägandet av privatskogsbruket. Man måste fråga sig, vad motionärerna har avsett med sina motsägande uppfattningar. Något större tvivel om syftemålet med motionerna behöver dock inte råda: motionärerna önskar att statens skogsinnehav skall öka. Då återstår bara frågan hur stor ökningen skall bli och på vilka ägarkategoriers bekostnad den skall ske. Om detta finns ingenting att läsa i motionen. Jag hoppas på ett förtydligande därvidlag av någon av motionärerna eller en talesman för utskottsmajoriteten. På s. 3 i utskottsutlåtandet anges fördelningen av landets produktiva skogsmarksareal på olika ägarkategorier år 1967. Man finner att i hela riket 19 procent av arealen är kronoskogar och 7 procent övriga allmänna skogar. Av dessa »övriga allmänna skogar» utgörs cirka två femtedelar av häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, en femtedel av skogar som förvaltas av stiftsnämnderna och en femtedel av skogar som tillhör landsting och primärkommuner. 25 procent är aktiebolagsskogar och 49 procent privatskogar.

Mot denna bakgrund har jag svårt att förstå att man vill åstadkomma en annan fördelning av ägandet. Som ytterligare motiv för ett ökat statligt skogsinnehav — utöver faran för att ett fåtal stora enskilda kapitalstarka ägare kommer att äga skogen, en farhåga som vi har förståelse för — anges sysselsättningstryggheten. Vidare dras en parallell mellan statens andel av skogarna och av malmtillgångarna. De skäl som staten hade för att öka sitt inflytande över malmtillgångarnas exploatering är enligt motionärernas mening giltiga också för skogsnäringens del. Jag vill invända att det ändå måste vara någon skillnad mellan att lösa in aktier i LKAB och att förstatliga privat skogsbruk. Om man litet närmare synar sysselsättningsutvecklingen inom skogsbruket finner man inget belägg för motionärernas påstående, att ett ökat statligt skogsinnehav skulle ge större sysselsättningstrygghet. Låt mig anföra några siffror, som avser åren 1966—1968 — den senaste period för vilken uppgifter föreligger — och som gäller domänverkets verksamhet under februari månad. I skogslänen har antalet anställda hos domänverket under denna period minskat från 5063 till 3 333. Det är en minskning med 1 730 anställda eller i procent räknat 34 procent. Minskningen på bolagsskogssidan har varit ungefär jämförlig, kanske något mindre. Ser man t.ex. på förhållandena i Norrbottens län finner man, att domänverket under loppet av två år har minskat antalet anställda med 758 eller 39 procent. För privatskogsbruket kan inte jämförelsen baseras på utvecklingen av antalet sysselsatta anställda, utan jämförelsen måste avse antalet dagsverken av lejd arbetskraft under en undersökningsvecka.

Utvecklingstendensen är alltså olika mellan å ena sidan privatskogsbruket och å andra sidan det statliga skogsbruket och bolagsskogsbruket. Det är därför märkligt att man, när man talar om sysselsättningstryggheten, inte finner några fakta som styrker motionärernas uppfattning att det skulle ha varit en större sysselsättningstrygghet i de statliga skogarna än i de privata skogarna. Jag vill också säga något om den skogsindustriella sektorn. De privata skogsägarna, organiserade i skogsägarföreningar, har gjort stora insatser i hela landet genom skapande av egna industrier. Till belysning av storleken av dessa investeringar kan nämnas, att virkesförbrukningen och därmed produktionen vid skogsägarföreningarnas industrier på sju år, 1960—1967, mer än tredubblats. Utbyggnaden av industri kapaciteten fortsätter. Inte minst i skogslänen kommer de investeringar som redan skett och skall ske genom NCB:s försorg att ha mycket stor betydelse för att säkra sysselsättningstryggheten, alltså just det som motionärerna syftar till. Men då kvarstår frågan: Hur skall den producentkooperativa skogsindustrisektorn kunna utvecklas till gagn för hela landets folkhushåll, om man slår undan fötterna för skogsindustrin genom att kräva ett överförande av privatskogsbruket till staten? Det gäller bl.a. 52 000 privata skogsägare i Norrland och Dalarna som äger och planerar att driva åtta industrienheter. En av regeringens mera framträdande representanter sade för några dagar sedan på tal om det som fungerar bra i det privata näringslivet, att man inte slaktar den höna som värper guldägg. Jag vill säga att det privata skogsbruket med dess skogsindustriella sektor fungerar bra och expanderar, varför vederbörande regeringsrepresentants uttalande passar utmärkt i detta fall. Det är mot denna bakgrund högst märkligt att den socialdemokratiska hälften av utskottet vill överlämna motionen till skogspolitiska utredningen för beaktande och önskar få riksdagens godkännande av en sådan meningsyttring. Som utskottet framhåller i sitt utlåtande har skogspolitiska utredningen redan uppdraget att bl.a. undersöka hur statsmakterna på lämpligaste sätt skall medverka till en från samhällsekonomisk och social synpunkt sund utveckling av skogsbruket. Och utskottet säger självt att »direktiven synes ge utrymme för överväganden rörande statliga åtgärder för att åstadkomma att ägandeförhållandena inom skogsbruket inte skall lägga hinder i vägen för ett rationellt utnyttjande av vårt lands skogsmark». Reservanterna i utskottet har sett spörsmålet precis på det sätt utskottsmajoriteten givit uttryck åt. Skogspoli tiska utredningens direktiv berör i vidaste bemärkelse hela problematiken och därför hade det varit logiskt att utskottet enhälligt avstyrkt motionerna I: 726 och II: 848.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

Herr talman! Utskottsmajoriteten, som består av den socialdemokratiska hälften av utskottet, föreslår att motionerna I: 726 och II: 848 överlämnas till skogspolitiska utredningen för beaktande. Utskottets skrivning ger väl inte full rättvisa åt motionärernas verkliga syften, men i och med att utskottet vill sända motionerna till utredningen för beaktande måste utredningen ta hänsyn till de av motionärerna framförda Öönskemålen. Och motionernas kläm säger tydligt vad de åsyftar, nämligen »att riksdagen måtte hos Kungl. Maj:t anhålla om utredning snarast beträffande ägandeförhållandena inom den svenska skogsnäringen i syften att öka samhällets innehav av skog och samhällets inflytande över den skogsindustriella sektorn>. Av utskottets skrivning framgår de nuvarande ägandeförhållandena i fråga om skogen. Hälften av landets skogsmark ägs av enskilda, en fjärdedel av bolagen samt en fjärdedel av stat och kommun. Motionärerna avser att den statliga delen skall öka, och det kan inte ske på annat sätt än att det enskilda ägandet minskar i motsvarande grad. Antalet enskilda skogsägare uppskattas för närvarande till ca 264 000, vilket innebär att det i genomsnitt inte rör sig om några större innehav. Det enskilda ägandet av skog utgör dock grunden för sysselsättningen för en stor del av vår - jordbrukarbefolkning, «eftersom kombinationen jordoch skogsbruk är den som ger arbete och utkomst åt flertalet inom den näringen. Bondeskogs bruket har genom samgående i stort sett bedrivits rationellt och lämnat en icke ringa avkastning. Ytterligare förbättringar vidtas för att öka lönsamheten, och man kan inte klaga på viljan och förmågan att nå resultat. Skogsnäringens minskade behov av arbetskraft är känt; det är det pris som vi fått betala för rationaliseringen inom näringen. Denna rationalisering utgör ett nödvändigt led för att skogsnäringen skall kunna hävda sig i den skärpta konkurrens den utsätts för. Skogsindustrins investeringar har varit betydande under de senaste tio åren och uppgår enligt uppgift i utskottsutlåtandet till 4 800 miljoner kronor. Vad som satsats utanför Norrlands skogslän utgör cirka 500 miljoner vilket motsvarar cirka 10 procent av de totala investeringarna. Av den suman har mer än hälften satsats i utlandet; genom en integration där har man velat säkra råvaruavsättningen. Motionärerna redovisar att statens direkta innehav, vilket förvaltas av domänverket, utgör 18 procent av skogsinnehavet. Uttaget har emellertid upgått till endast 12,5 procent. Att motionärerna själva inte har kunnat upptäcka denna bristande överensstämmelse mellan tillgång och uttag hos ett statligt företag förvånar mig mycket. Inom bondeskogsbruket har samgående etablerats även på den industriella sidan. Utvecklingen där har varit mycket värdefull för sysselsättningen. Motionärerna anser att det statliga inflytandet över skogsnäringen är för litet och vill därför öka detta inflytande. Erfarenheterna från framför allt Norrland visar att den statliga skogsmarken mer och mer lägges ut som 0 områden, där inga arbetstillällen ges, men detta tycks helt och hållet ha undgått motionärerna. Från vår sida har vi i motioner framfört den direkt motsatta uppfattningen, att staten skulle avhända sig skogsmark som den inte kan bruka och sälja marken till enskilda, vilka har bättre förutsättningar att skapa sysselsättning inom områden som nu utgör s.k. 0-områden. Motionärerna citerar ett uttalande av industriminister — Krister Wickman: >Ägande av skog är egentligen endast förvaltande av allmän egendom.» Men trots motionärernas socialiseringsiver har vi alltjämt kvar ett enskilt ägande här i landet, och det är nog tur, om vi skall få en fortsatt ekonomisk utveckling som ger oss det behövliga underlaget för att förbättra villkoren för människorna. Den av staten kontrollerade skogsindustrin har utvecklats på liknande sätt som övrig skogsindustri både vad gäller rationalisering och produktutveckling. Jag tycker det finns anledning att säga att detta skett på ett förtjänstfullt sätt. Men några framsteg jämfört med den övriga industrin kan knappast åberopas. Svårigheterna inom skogslänen när det gäller arbetstillfällen är väl kända, men man löser inte problemet genom att överföra mera skog till staten. Snarare tvärtom. De åtgärder som behövs för en tryggad sysselsättning i områden som drabbats av rationaliseringen i skogsbruket vilken medfört stegrad arbetslöshet i skogen kan knappast åstadkommas inom skogsindustrin själv, utan för detta måste andra ersättningsindustrier till. Statens minskade behov av arbetskraft i skogslänen har emellertid inte kompenserats med nya arbetstillfällen. Detsamma gäller delvis för andra ägarekategorier. Men frågan kan inte lösas med den metod som motionärerna anvisar. Det är också något helt annat motionärerna är ute efter. De önskar ett förstatligande för dess egen skull och har inte kunnat anföra några bärande skäl för att man med den metod som de företräder skulle nå bättre resultat för den befolkning som närmast berörs. Skogen och skogsindustrin ägs av både enskilda och statliga företag, och dessa bör få tävla på lika villkor. Den nuva rande ägofördelningen ger fullt tillräckligt utrymme för detta. Skogspolitiska utredningen, som har i uppdrag att framlägga förslag till förbättringar för skogsnäringen i dess helhet, bör inte ges de utredningsdirektiv som anvisas i motionerna. Eftersom motionerna syftar till en utveckling mot ökat statligt inflytande bör de avslås. Även om motionerna är oklara och delvis svårtolkade, framgår dock klart var motionärerna står när det gäller frågan om enskilt kontra statligt ägande av våra skogstillgångar. Debatten om vem som i framtiden skall äga produktionsenheterna har alltför ensidigt gjorts till en fråga om statligt eller enskilt ägande. Den tredje vägen, det kooperativa ägandet, som också är ett enskilt ägande, har inte fått sin tillbörliga plats. När det gäller skogen har producentkooperationen visat sig vara en framgångsrik linje, vars fördelar kommit hela landet till nytta i form av ökade arbetstillfällen. Dessutom har den givit vår export ett starkt konkurrensläge. Då jag har den bestämda uppfattningen att våra skogstillgångar bäst skötes av det enskilda näringslivet i dess olika former yrkar jag bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen. Riksdagen bör ta klar ställning i denna fråga. Här gäller det vad som gagnar alla bäst: ett förstatligande av våra skogstillgångar eller ett bibehållande av nuvarande system med ett blandat ägoförhållande och fri konkurrens inom näringen.

Herr talman! De socialdemokratiska motionerna om ägandeförhållandena inom skogsnäringen har av bankoutskottet fått en tämligen välvillig och belysande framställning. Motionerna berör också en av vårt lands viktigaste näringsgrenar, såsom omvittnats även av de tidigare talarna här. Skogen täcker halva Sverige eller om kring 22 miljoner hektar mark. Skogsnäringens samlade produktionsvärde uppgår till 11 miljarder kronor och exporten av dess produkter har ett värde av cirka 6 miljarder kronor. Om betydelsen av denna viktiga näringsgrens utveckling råder inga delade meningar. I utlåtandet återges också många värdefulla uppgifter om utvecklingen, tabeller över äganderättsoch strukturförhållanden inom skogsbruket, över rikets produktiva skogsmark länsvis fördelad på ägargrupper samt över träindustrins och massaoch skogsindustriernas kapacitet och produktion. Vidare framgår av utlåtandet att remissyttranden har inhämtats från Sveriges Skogsägareföreningars riksförbund, Skogsindustriernas samarbetsutskott och LO. Som riksdagens ledamöter känner till har skogsnäringen varit föremål för många utredningar och prognoser inom såväl skogsnäringen själv som från statligt håll. Skogspolitiska utredningen skall sålunda bl.a. överväga »hur en skogsbruksenhet bör vara beskaffad för att under olika betingelser medge en rationell drift». Den skall vidare överväga »ytterligare åtgärder för att underlätta arronderingsförbättring och storleksrationalisering». Vidare har Statens och skogsnäringarnas samarbetsgrupp 1969 återupptagit sitt arbete med sikte främst på att utvärdera föreliggande utredningsmaterial. Det senare förhållandet illustrerar kanske vad jag tidigare framhöll, nämligen att näringsgrenen är ett omtyckt utredningsobjekt. Men varför har nu utskottet vid sin behandling delat sig i två hälfter? Den socialdemokratiska delen kom med lottens hjälp att stå för utskottsmajoritetens skrivning, som utmynnar i ett yrkande om »att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att motionerna — — — överlämnas till skogspolitiska utredningen för beaktande och att riksdagen härvid som sin mening ger till känna vad utskottet ovan anfört». Vilka motiv har utskottet anfört för detta? Vi har först och främst betonat den viktiga roll som berörda näringsgren spelar i samhällsekonomin, dess starka exportinriktning och dess stora betydelse för sysselsättningen i skogslänen. Vi har också i vår skrivning anfört att man på skogsägarhåll vid vissa tillfällen under högkonjunkturer föredragit att göra investeringar i och hämta vinster från andra näringar än skogen.

Den strukturomvandling som skett på skogsbrukets område har lett till att skogsbruket inte minst i inlandet lider brist på arbetskraft. Med en bättre samordning mellan näringsliv och samhälle hade denna utveckling icke behövt inträffa. Man kan som bekant icke bedriva skogsbruk i ett folktomt inland. Ett efterföljansvärt exempel i detta sammanhang anser vi vara statens engagemang inom gruvindustrin. I tider av dålig lönsamhet får inte enskilda vinstintressen vara avgörande. Sysselsättningsmässiga och sociala synpunkter måste vara vägledande för samhällets bedömningar. Både arbetstagare och arbetsgivare sitter til syvende og sidst i samma båt. Den enskilde samhällsmedborgaren skall icke ensam behöva ta stötarna i strukturomvandlingens tidevarv. Från dessa utgångspunkter är det som vi vill öka samhällets inflytande över en av våra viktigaste basnäringar. Det finns även andra exempel på hur samhällsintresset ibland kommer i konflikt med vissa stora skogsbolags intres sen. Jag tänker på de utländska investeringarna och engagemangen. Stora Kopparbergs bergslags AB, SCA och Billerudskoncernen har satsat hundratals miljoner kronor i Canada och Portugal, vilket hittills givit betydande förluster — förluster som självfallet utgör bekymmer för berörda bolag. Chefen för Stora Kopparberg, disponent Sundblad, skrev i företagets personaltidning med anledning av 1968 års bokslut: »Nova Scotia Pulp har de senaste åren utgjort bekymmer. Rörelseöverskottet har inte räckt till amorteringar och räntor på dessa lån. Underskottet har vi fått täcka från Sverige.» För 1968 utgjorde utbetalningarna 12,2 miljoner kanadensiska dollar. Jag är fullt medveten om att all företagsamhet innebär risktagande och att det kanske på lång sikt kan bli lönsamt med dessa investeringar i utlandet. Men mot bakgrund av att vi i vårt land har en så stor outnyttjad virkestillgång som möjliggör betydande industriutbyggnader finns all anledning att ställa sig kritisk till dylika experiment. I Sydoch Mellansverige finns de största outnyttjade tillgångarna, men även Norrland har betydande utvecklingsmöjligheter. LO tar även upp detta i sitt remissyttrande och pekar på behovet av bättre samordning av skogsbruket inom 0-zonerna i Norrlands inland. Liknande tankegångar rörande dessa förhållanden kom till uttryck vid årets skogsvecka, och RLF-tidningen noterade i anslutning därtill bla. följande: »Om det ur samhällsekonomisk synpunkt är önskvärt att våra skogstillgångar utnyttjas är det självfallet en samhällsekonomisk förlust när de inte gör det. Då är det också en samhällsekonomisk förlust när en del av våra knappa kapitaltillgångar satsas på motsvarande utbyggnad utomlands.» Vi anser faktiskt att litet mera av industriell nationalism är nödvändigt och möjligt, särskilt som skogsnäringens framtid bedöms som tillfredsställande. I den bedömningen ingår då att vi får en mer tillfredsställande äganderättsoch utnyttjandemöjlighet. Men här nalkas vi självfallet den heta potatisen. Den heliga äganderättsprincipen får man bara närma sig med försiktiga steg; samhället får bara vara med och stötta upp skogsägarna.

Detta får samhället vara med om. Men kom inte och tala om något behov av översyn av ägandeförhållandena — motionärerna har, anför «Sveriges Skogsägareföreningars riksförbund, »inte framlagt några bärande skäl för en Översyn». Vi är naturligtvis helt medvetna om att skogsägarnas och reservanternas samhällssyn skiljer sig från motionärernas — helt riktigt med hänsyn till att vi representerar olika ideologier och politiska partier i den svenska riksdagen. Detta faktum bör då också med vissa mellanrum komma till allmänhetens kännedom. Det är bara stimulerande och uppfriskande i en så verklighetsnära samhällsdebatt som den nuvarande. Men nog är man litet överraskad över att representanterna för centerpartiet och folkpartiet kunnat sätta sina namn under en reservation där det bl.a. konstateras, att det är uppenbart att »motionärernas — — — krav beträffande äganderätten till landets realvärden är tillgodosett för skogens del». framgår att samhällets innehav av skogsmark i exempelvis mitt hemlän, Gävleborgs län, är 12 procent, medan aktiebolagsskogar och privata skogar uppgår till 88 procent. I ett av reservanternas hemlän är relationen densamma mellan allmänna skogar och enskilda, d. v. s. 12 respektive 88 procent.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

Herr talman! Herr Haglund sade något som jag uppskattar mycket, nämligen att vi har skilda ideologiska uppfattningar om hur vårt samhälle skall vara beskaffat. Om jag inte minns fel framhöll han också att det vore värdefullt med en debatt om den saken. Jag instämmer helt med herr Haglund i detta. Det är värdefullt att från socialdemokratisk sida lämnas klart besked om var partiet står härvidlag. Tidigare har det varit si och så därmed. Ibland har man fått den uppfattningen att partiet hyllar vår nuvarande samhällsordning med dess ägandeförhållanden och har lagt socialiseringsplanerna på hyllan. Av vad jag nu kunde förstå av herr Haglunds anförande håller emellertid socialdemokratiska partiet fast vid det som partiprogrammet siktar till, nämligen ett socialiserat samhälle. Det är värdefullt att detta blev klarlagt.
Herr talman! Det hade varit intressant att få höra herr Haglund närmare kommentera de siffror jag anförde beträffande skogsindustrins 'investeringar under de gångna tio åren. Han gjorde nu detta i mycket liten utsträckning; han inskränkte sig till att säga ett par ord om den investering i Nova Scotia som företagits av Stora Kopparberg. Herr Haglund nämnde dock inte att denna investering finansierats genom lån, som tagits upp i utlandet, och att den alltså inte inneburit något kapitalutflöde från Sverige eller någon minskning av bolagets resurser i övrigt. Att de årliga underskott som tidigare noterats har måst täckas av pengar hemifrån är fullt naturligt. Det tillskott på 12,2 miljoner kronor som herr Haglund talade om är knappast något belopp att nämna i sammanhanget, jämfört med de 4 800 miljoner kronor som totalinvesterats av de olika skogsbolagen i Norrland. Vidare får vi inte glömma att sådana investeringar skett med sikte på det svenska moderbolagets nytta. Det har åtskilliga fördelar att man genom direkt verksamhet i utlandet får uppleva hur konkurrensen där utformas gentemot Sverige.
Herr talman! I sitt anförande framhöll herr Haglund bl.a. att man från skogsägarhåll hade föredragit att under högkonjunkturer investera sina vinster i andra näringar än skogsnäringen, och därvid namngav han vissa företag. Om detta är det kanske inte mycket att säga. Men däremot blir man konfunderad över vad som står att läsa i den motion som herr Haglund har skrivit under och som han såsom utskottets talesman företräder från denna talarstol. Även om det nu enligt herr Haglund finns en del kritiska synpunkter att framföra när det gäller utvecklingen inom vissa delar av skogsnäringen, bör väl inte hela denna näring skäras över en kam. Herr Haglund borde ha kunnat ge ett erkännande åt privatskogsbruket; han hade kunnat tala om att i hans hemtrakter — Vallvik ligger väl inte så långt därifrån — gör NCB en investering på 340 miljoner kronor. Sådant tycker jag bör talas om, så att man vet ungefär var motionärerna står i denna fråga. Jag måste rätta till ytterligare en uppgift av herr Haglund. Han sade att reservanterna tillhör län där proportionen mellan privatskogsbruket och statens andel av ägandet är så och så stor. Jag kommer från ett län där kronan äger 50 procent av skogsmarken och de privata 25 procent, men jag tror att ingen vill prisa staten som något slags föredöme när det gäller att sysselsätta folk. Staten har inte gjort det sämre än andra, men den är som sagt inte heller något föredöme. Jag hade också gärna sett att jag hade fått en kommentar från herr Haglund just i fråga om sysselsättningsutvecklingen.

Herr talman! Det var ett bra exempel som herr Stridsman valde när han talade om Vallvik. Jag skall omedelbart ge honom det erkännandet att skogsägarföreningarnas verksamhet inom skogsindustrin just är en sådan sak som jag vill koppla ihop med tankegången om ägandet från skog på rot till den färdiga produkten. I det sammanhanget vill jag fråga centerpartiets företrädare: Varför vill ni inte att staten skall ha samma utgångspunkt för produktionsprocessen och öka sitt skogsinnehav, så att den får lika stora möjligheter till satsningar som de enskilda företagen? Det är en sådan likhet jag önskar åstadkomma. Vill centerpartiets representanter gå med på samma förutsättningar för staten som för andra? Gör ni det, kan det väl inte vara farligt att utöka statens ägande? Detsamma gör ju ni på skogsbrukssidan — och det är alldeles riktigt — för att effektivisera er industri. Herr Larsson i Umeå sade att han var nöjd med att ha fått bevittna ett klart socialistiskt ställningstagande. Det är en riktig ståndpunkt; vi skall diskutera ideologier här i riksdagen för att — som jag sade i mitt inledningsanförande — svenska folket skall få veta var vi står någonstans. Tyvärr nödgas jag emellertid läsa upp för herr Larsson m.fl. vad som har skrivits i det socialdemokratiska partiprogrammet om vår inriktning och vår socialistiska utgångspunkt; det verkar som om herr Larsson inte hade så väl reda på den saken. Det heter i vårt partiprogram: >Socialdemokratin vill i varje särskilt fall pröva vilka former av ägande, företagande och nyskapande som bäst tjänar materiellt framåtskridande och mänsklig välfärd. Den företräder kravet på samhälleligt ägande eller samhällskontroll av naturtillgångar, kreditinstitut och företag i all den omfattning det är nödvändigt för att tillvarata viktiga medborgarintressen. Den är beredd att skapa nya företag i samhällets ägo eller under samhällets kontroll, när den privata företagsamheten är ur stånd ati fylla väsentliga behov. Den vill främja tillkomsten och utvecklingen av skilda former av samägda företag i alla de fall, då dessa kan väntas tjäna de arbetandes och konsumenternas intressen. Den vill stimulera enskild företagsamhet på de områden, där denna visar sig kunna förena effektivitet och framstegsvilja med ansvar gentemot konsumenterna, de anställda och samhället.>

Herr talman! Herr Haglund undrar vilka motiv vi inom centerpartiet har när vi inte vill tillåta att staten får öka sitt skogsinnehav. Men, herr Haglund, tala först om vilka motiv det finns för ett ökat statligt ägande! Dem har vi ännu inte fått veta. Jag har sagt att det inte kan vara fråga om att skapa större sysselsättningstrygghet — inga siffror visar att den blir större i statsägda skogar än i privatägda, snarare tvärtom. Vad finns det då för motiv? Svaret måste vara det ideologiska motivet, och i så fall kan vi inte närma oss varandra. Sedan vill jag fråga herr Haglund: Vill ni försvåra för den producentkooperativa rörelsen att utvecklas? Herr Haglund erkänner att NCB:s investeringar i Vallvik är föredömliga, men i nästa andetag ger han i alla fail uttryck för en viss misstänksamhet mot den producentkooperativa rörelsen. Med det beslut som riksdagen fattade om en uppmjukning av jordförvärvslagen öppnades verkligen dörrarna för ett större inflytande från just fåtalet kapitalstarka ägares sida. Detta har vi varnat för, och jag gör det nu än en gång. Vi vill ha ett ägande så att både privatskogsbruket och den skogsindustriella sektorn kan utvecklas på kooperativ väg.
Herr talman! Herr Stridsman måste ha svårt att fatta. Jag trodde att det av min argumentation klart framgick att motivet för att öka det statliga skogsinnehavet är detsamma som när man vill öka det privata skogsinnehavet — ati åstadkomma rationell drift och företagsekonomiska industrier. Är detta socialism så kalla det gärna så. För min del läste jag upp vad som står i vårt partiprogram. Ordet socialism kommer ju av socius som betyder medbroder, och det begreppet kan utsträckas ganska långt. Är det bättre om storbolagen ökar sitt skogsinnehav än om staten gör det? Här syftar jag på vad som stod att läsa i en tidning under rubriken: »Storbolag byter skog. Personal omplaceras.> Man kanske inte heller skall vara kritisk mot det bolag det här gäller, Stora Kopparberg, ty det är en sådan utveckling vi vill ha: effektiva företag och stora skogsbruksenheter. Men man kan fråga sig om inte staten skall ha samma möjligheter. I den tidningsartikel som jag nämnde står det: >»Under de tre—fyra senaste åren har Stora bytt 80 000 hektar skog och dessutom genom bolagsfusioner och andra förvärv ökat innehavet med 35 000 hektar. Stora Koppar bergs skogsmarksinnehav är nu ungefär 410 000 hektar.» Skall inte staten få tävla med denna del av skogsindustrin och med jordbrukskooperationen om att få överta en del av skogen för att åstadkomma större produktivitet?

Herr talman! Jag tackar för att herr Haglund läste upp en del av det socialdemokratiska partiprogrammet. Jag tycker emellertid att det viktigaste är hur man tolkar detta program. Herr Haglund tolkar det så, att man skall överföra enskilt ägande till staten utan att härför ha några bärande skäl och utan att kunna bevisa att det därigenom skapas fler arbetstillfällen. I Norrland, där staten är den dominerande skogsägaren, har man haft svåra och besvärliga år, och man är nog ganska förskräckt inför utsikterna att komma i den situationen att statens inflytande över skogsmarken blir ännu större. Det finns ingen anledning att skrämma människorna med den saken. De har dock erfarenheter att bygga på.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska generande att utskottet fallit för innehållet i motionerna av herr Högström och min vän Svanberg m.fl. och föreslagit att motionerna skall överlämnas till skogspolitiska utredningen. Det är generande därför att innehållet till vissa delar är så osakligt, att skogspolitiska utredningen borde känna sig besvärad därav. Det hade varit till hjälp Låt mig som exempel ta en mening som berördes även av bankoutskottets ordförande. Det sägs av motionärerna: »Kortsynta ägarintressen har fått bestämma, vilket lett till att vinsterna under de goda åren placerats i andra näringar och i andra delar av landet.» Detta är ett generellt uttalande som dömer 95 procent av hela vår skogsindustri. Nu säger herr Haglund att han åsyftat bl.a. vissa delar av Tornedalen. Men i motionerna har man skrivit så som jag citerat det. Låt mig göra en mycket kort återblick på skogsindustrins utveckling. Det var skogsindustrins tillkomst i Norrland som gjorde skogarna där värdefulla. Jag försvarar inte det sätt på vilket skogsindustrin köpte in dessa skogar. Men den från början stora satsningen på utbyggnaden av industrierna i Norrland gav de kommande vinsterna och underlaget för en stark satsning på både forskning och utveckling här i landet. Det skapade förutsättningar för all den forskning vi hade här i landet på träoch massasidan på den tiden, och det gäller till mycket stor del även den forskning vi i dag har. Denna forskning har också givit utbyte på tangerande områden. Jag vågar påstå att skogsindustrin har kraftigt medverkat till uppbyggnaden av den svenska storindustrin över huvud taget och bidragit till att göra vårt land näringspolitiskt känt ute i världen. Den har haft avgörande inflytande på vår nationalekonomi och vår export. Skogsindustrin har alltså givit upphov till en rad innovationer som hela vårt land tjänat på. Att dessa nya industrier inte ligger i Norrland beror på förutsättningarna att arbeta där, Ta t.ex. petroleumindustrin, som har vissa beröringspunkter med: skogsindustrin. Det är inte möjligt att placera en sådan i Norrland. Det finns en rad andra exempel att peka på. Att vinsterna under goda år placerats i andra näringar har varit till lycka för hela vårt land. Vid en jämförelse mellan den kanadensiska och svenska skogsindustrin säger motionärerna att det borde satsas mer på den svenska skogsindustrin. Det finns emellertid ingenting som tyder på att den svenska skogsindustrin skulle vara sämre än den utomlands. I södra Sverige kunde man ha byggt ut mer än vad som varit fallet. Men vi måste komma ihåg att avsättningsförhållandena när det gäller våra skogsprodukter under vissa tider varit besvärliga. Att skogsprodukternas andel av vår totala export gått ned från 45 till 25 procent tror jag att vi kan vara tacksamma för. Om vi hade behållit samma nivå som tidigare, vore vi — och det säger jag trots att jag arbetar med skogsindustriella frågor — inte det industriland som vi för närvarande är. Man förebrår industrin för det hårdhänta sätt på vilket nedläggningarna påskyndas för att, som man säger, rädda ägarnas kapital. Men vad är det man räddar? Jo, man räddar en ökad standard för hela det svenska folket. Regeringen och industridepartementet förebrår ju ibland svenskt näringsliv att det inte gör tillräckligt snabba strukturomvandlingar. Det är därför man byggt upp Investeringsbanken och andra institut. Man blir skrämd över att så många socialdemokratiska riksdagsmän, också sådana som intar en ansvarig ställning inom skogsnäringarnas organisationer, har satt sitt namn under denna motion. För närvarande råder ett utomordentligt gott samarbete mellan å ena sidan den enskilda industrins företrädare och organisationer och å andra sidan domänverket och ASSI. Vi arbetar tillsammans i en rad skogsindustriella organisationer med ett gemensamt mål för ögonen:. svensk skogsindustris utveckling. De statliga företrädarna i många av dessa organ är också verksamma både inom forskning och träinformation. Varför har de satts på dessa poster, utom därför att de är duktiga karlar? Jo, vi finner det så viktigt att utåt visa den samhörighet som existerar mellan statligt och enskilt näringsliv. Förslag av den art som man nu framför bryter sönder en del av detta samarbete. Vem skall äga skogen? Hur skall fördelningen göras? Jag trodde att vi var något så när överens om att dagens ägarfördelning är både lämplig och riktig och att man främst skall ägna sig åt samordningsfrågor och arronderingsfrågor för att den vägen nå största möjliga effektivitet. Skall vi nu få en stor uppslitande debatt i denna fråga? Om man gör det nuvarande personliga förvaltarskapet till ett statligt eller i varje fall hotar med det, slår man undan benen på det arbete som skogsägarorganisationerna utför i samarbete med hundratusentals enskilda skogsägare i detta land. De har verkligen under den senaste tioårsperioden gjort stora personliga uppoffringar och satt sig i personliga skulder för att för framtiden skapa rationaliseringsformer som skall hålla vår skogsindustri och vår skogsnäring på toppen. Se på Ryssland, se på Canada, se på Polen och Tyskland, där staten äger hela eller den övervägande delen av skogsmarken. Vilka strålande företräden har dessa länder framför oss? Inte något. Nej, ärade kammarledamöter, låt oss inte riva sönder det som är vår styrka som skogsnation, nämligen de många människornas medverkan när det gäller att fortsätta uppbyggnaden av detta lands skogstillgångar och skogsnäring och göra Sverige till en på toppen liggande och kvalitetsmässigt förnämligt stor liten skogsnation!